Herr talman! Med hänsyn till den omfattande skoldebatt som i går fördes här i kammaren skall jag inte knyta några principiella eller allmänna synpunkter till den nu till behandling upptagna propositionen om reviderade timoch kursplaner för vissa linjer i den kommande gymnasieskolan. Jag begränsar mig till den speciella problematik som berörs i reservationerna. Den gymnasieskola som skall starta höstterminen 1971 torde inte bli många år gammal.

Det torde bli nödvändigt att omedelbart få fram ett underlag för samtidiga och till varandra anpassade beslut om den gymnasiala och postgymnasiala utbildningens organisation i framtiden. Jag vill erinra om att redan 1968 års riksdag på förslag av statsutskottet gav Kungl. Maj:t till känna att det framdeles skulle bli lämpligt att låta en parlamentariskt sammansatt kommitté se över det frivilliga skolväsendets organisation och utformning. Reservanterna anser att tiden för denna utredning nu är inne. Utskottsmajoriteten vill skjuta på frågan, vilket enligt min mening kan komma att innebära betydande vådor. Jag hemställer därför om bifall till reservationen 1. I avvaktan på resultatet av den översyn som reservanterna förordar bör enligt vår uppfattning inga mera genomgripande förändringar av den bhittillsvarande fackskolan göras vid dess integrering i gymnasieskolan. Det mått av valfrihet som i dag erbjudes de studerande på den sociala linjen bör alltså i stort sett finnas kvar och linjen även fortsättningsvis omfatta en språklig, en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig gren med bibehållande av den hittillsvarande uppläggningen. Linjens konsumtionstekniska gren kan emellertid enligt vår bedömning slopas. Jag hemställer alltså om bifall också till reservationen 2. Utskottsmajoriteten förordar Kungl. Maj:ts förslag att slopa uppdelningen av matematikundervisningen på den hittillsvarande fackskolan i en allmän och en särskild kurs. Enligt reservanternas mening innebär detta en försvagning av matematikundervisningen och en minskning av valfriheten i utbudet till eleverna. Resultatet kommer med största sannolikhet att bli att de redan svaga matematikkunskaperna hos de studerande — som ju är omvittnad — försämras ytterligare, och detta är särskilt allvarligt, menar vi, i vad gäller den ekonomiska linjen. Den organisatoriska tudelningen i två kurser har sin betydelse för undervisningens uppläggning och fortgång. Herr talman! Jag hemställer slutligen också om bifall till reservationen 3 a.

Herr talman! När utbildningsministern lägger fram en proposition angående revidering av timoch kursplaner för någon utbildningslinje brukar det föreligga osedvanligt stora svårigheter för riksdagens ledamöter att framställa ändringsförslag. Vi har gemensamt fast ställt en ram för det antal timmar, som undervisningen skall omfatta per vecka eller per läsår, och ett ändringsförslag av typen utökat timantal i ett ämne får otvetydigt konsekvenser för andra ämnen. Det är inte heller så enkelt att man allmänt kan föreslå en utökning kombinerad med en inskränkning i ett annat ämne. Detta gäller åtminstone på det gymnasiala stadiet. Dels förekommer där olika linjer, dels finns det tillvalsämnen — och därtill kommer att timmarna kan fördelas på skiftande sätt över olika läsår. Jag har vid statsutskottets utlåtande nr 196 fogat en blank reservation under punkten 4 beträffande ämnet konsumentkunskap. Bakgrunden till min reservation är ett motionsyrkande om att ämnet konsumentkunskap skulle bli obligatoriskt såväl på den sociala som på den ekonomiska linjen i den tvååriga gymnasieskolan. I den nuvarande fackskolan har ämnet konsumentkunskap varit obligatoriskt för de studerande på den sociala linjen. Eleverna på den ekonomiska linjen har haft möjlighet att välja konsumentkunskap som tillvalsämne, i detta fall som alternativ till ett andra främmande språk. En mycket stor del av eleverna har därvidlag valt språk. Jag finner det utomordentligt väsentligt att skolöverstyrelsen i sin redogörelse föreslagit att ämnet skall vara obligatoriskt på bägge linjerna. Det är helt naturligt att skolöverstyrelsen lagt fram detta förslag. Konsumentkunskap är ett nytt ämne, som emellertid har utomordentligt stor betydelse i den nya läroplanen när det gäller att lära elever att självständigt ta ställning till den information som lämnas dem i skola och i samhällsoch arbetsliv. Ämnets betydelse torde också framgå av att knappast något annat område kan skryta med så många statliga utredningar. Jag tror att den nu för högtryck arbetande konsumentutredningen är den trettonde i ordningen. I varje betänkande som framlagts betonas kraftigt den stora vikt, vilken man måste fästa vid att göra medborgarna till upplysta konsumenter. Detta är inte minst viktigt i ett samhälle med ett ständigt ökande utbud av varor och tjänster och en alltmer påträngande reklam. Att skolöverstyrelsen i sin beredning av detta ärende har tagit de nämnda uppmaningarna ad notam finner jag vara helt självklart. Inte minst från LO-håll har betydelsen av konsumentutbildning poängterats, och krav på en utökning av lärotimmarnas antal i den gymnasiala skolan har åtskilliga gånger förts fram. Det är därför ytterligt förvånande att utbildningsministern i sin proposition tar avstånd från skolöverstyrelsens framställning. Medan i dag alla elever på den sociala linjen och ungefär en fjärdedel av dem som går på den ekonomiska linjen läser konsumentkunskap innebär utbildningsministerns förslag en radikal nedskärning av möjligheterna att studera detta ämne. Inom det obligatoriska tillvalet finns ämnet visserligen kvar, dock på bägge linjerna i konkurrens med ett andra främmande språk. Erfarenheterna visar att språken har en stark lockelse, och vi torde redan nu kunna förutsäga att endast ett fåtal elever kommer att läsa konsumentkunskap. Det verkar som om handelsdepartementet och utbildningsdepartementet inte hade några inbördes kommunikationer. Detta gäller åtminstone under den förutsättningen att den nu sittande konsumentutredningens betänkande, vilket enligt vad som sports kommer att innehålla ganska långtgående krav på att vår konsumtion skall styras av ett statligt verk, inte bygger på antagandet att en sådan styrning blir lättare ju mindre upplysta konsumenterna är. En sådan misstanke uppstår lätt när man betraktar uttrycken för utbildningsministerns ovilja mot utbildningen i konsumentkunskap. Herr talman! Jag har inget yrkande. Konsumentpolitiken kommer i framtiden att diskuteras många gånger i riksdagen, och det blir då med all säkerhet skäl att återkomma till den inställning i denna fråga som så tydligt framgår av propositionen nr 143.

Herr talman! Reservanternas talesman har hållit ett föredömligt kort anförande med hänvisning till gårdagens långa utbildningsdebatt, och som talesman för statsutskottet skall jag följa hans exempel i det avseendet. Den proposition som behandlas innebär ett fullföljande av den förenkling och den modernisering av gymnasieskolan som riksdagen har startat tidigare. Utskottet är praktiskt taget enhälligt i accepterandet av Kungl. Maj:ts förslag därvidlag. Reservanterna vill ha en parlamentarisk utredning om gymnmasieskolan och hänvisar till ett tidigare riksdagsuttalande att det någon gång kan bli aktuellt med en sådan utredning. Utskottsmajoriteten finner inte tidpunkten nu vara inne för att begära en parlamentarisk utredning om gymnasieskolan, och jag ber att på den punkten få yrka bifall till utskottets förslag. Varje gång som det, herr talman, framläggs en proposition av denna typ finns det naturligtvis ledamöter av riksdagen som gärna skulle vilja se att något ämne fick större utrymme än det har fått. Det leder till yrkanden om större utrymme i läroplanen för en rad olika undervisningsämnen. Det är dock i allmänhet ett gemensamt drag hos motionärerna att de aldrig talar om var någonstans man skall ta tiden — vilka andra ämnen som skall få minskat utrymme för att ökningen på ett håll skall möjliggöras. Och däri ligger en utomordentligt besvärlig problematik. Ja, det må gärna sägas: De flesta yrkanden som går ut på alt man vill ha in litet mera undervisning på olika områden är i och för sig väl underbyggda, och hade det varit möjligt att tillgodose kraven skulle utskottet ha gjort det. Nu är det alldeies omöjligt, och fru Sundberg erinrade också om detta. Vi har dock i utskottsutlåtandet gjort uttalanden i positiv riktning på ett par punkter, och jag vill säga några ord om det. När det gäller familjekunskap, samlevnadsfrågor, har vi den uppfattningen att skolmyndigheterna i det kommande läroplansarbetet måste finna större utrymme för inslag av undervisning på dessa områden. Vi har också intagit en positiv hållning när det gäller konsumentkunskapen, som vi väl alla är övertygade om kommer att få allt större utrymme i skolans arbete framöver. Vi har förutsatt att skolmyndigheterna även på den punkten uppmärksamt skall följa utvecklingen. Ytterligare en punkt där moderata samlingspartiet reserverat sig är matematiken. I de nu aktuella gymnasielinjerna förekommer nu särskild kurs i matematik. Denna kurs avskaffas enligt förslaget. Det är en förenkling som naturligtvis för enstaka elever skulle kunna innebära vissa svårigheter. Jag vill erinra om att utskottet understryker att »slopandet av den särskilda kursen i ämnet inte får leda till försämringar i undervisningssituationen för elever av den typ som hittills brukat välja särskild kurs». Vi förutsätter att berörda myndigheter observerar detta uttalande, och på denna punkt, liksom på övriga punkter, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Regnéll och jag har avlämnat en motion i denna kammare, i vilken vi hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala sitt stöd för att förhandlingarna med Danmark om en fast förbindelse över Öresund och en storflygplats vid Saltholm skall bedrivas med kraft, så att en överenskommelse kan ingås i en nära framtid. Det är ingen orimlig begäran. Ett uttalande i denna fråga av riksdagen skulle med all säkerhet ge ett ökat stöd åt de förhandlingar som förs och enligt kommunikationsministerns förhoppning skall kunna avslutas med minsta möjliga tidsutdräkt. Inte minst för oss i Sydsverige är detta en utomordentligt viktig fråga. Det gäller kanske i första hand vår samhällsplanering, vårt bostadsbyggande, vår industrilokalisering och vårt vägbyggande. Frågan måste från vår synpunkt snarast komma till sin lösning. Statsutskottet har emellertid avstyrkt motionen — ett inte ovanligt öde för en motion från moderata samlingspartiets sida. Herr talman! Att jag begärt ordet beror på att jag gärna till protokollet vill foga några kommentarer till statsutskot tets fjärde avdelnings motivering för sitt avslagsyrkande. Utskottet hänvisar nämligen kort och gott till vad Nordiska rådets trafikutskott anfört i frågan. Vad Nordiska rådets trafikutskott anförde var emellertid just betydelsen av att beslut snarast möjligt träffas rörande storflygplats vid Saltholm och fast förbindelse över Öresund och att dessa anläggningar får högsta möjliga prioritet; uttalandet gick alltså i precis samma riktning som vår motion. Herr talman! Jag har inget yrkande. Frågans angelägenhetsgrad tror jag att kommunikationsministern är medveten om, och han får väl föra förhandlingarna utan att riksdagen uttalat sitt stöd enligt vår motion, som tillkom på grund av yttrandet från Nordiska rådets trafikutskott. Inte drömde jag om att motionen skulle avstyrkas med detta uttalande som motivering. Kanske har också i detta fall ändamålet — att avstyrka motionen — fått lov att helga medlet. Glädjande är emellertid att utskottet — och, hoppas jag, också denna kammare — genom hänvisningen till Nordiska rådets trafikutskotts yttrande biträder detta. Det var vad vi motionärer Önskade.

Herr talman! Mitt minne är inte riktigt vad det har varit, och därför minns jag inte exakt när jag första gången började tala i denna kammare om Öresundsfrågorna. Jag har gått och letat litet i biblioteket, men nu håller vi på att flytta och så gammalt riksdagstryck finns inte kvar i huset. Cato den äldre brukade aldrig avsluta något av sina tal i den romerska senaten utan att använda orden: »Praeterea censeo Carthaginem esse delendam», vilket ju betyder: »För övrigt yrkar jag att Kartago måtte förstöras.» Nu är jag ingen Cato den äldre, och jag gör inga anspråk på någon jämförelse — en jämförelse som helt skulle tillplatta mig. Men vad jag har velat säga i detta ären de är att det är nödvändigt att vi tar oss samman på bägge sidor Öresund och löser dessa stora och viktiga problem. Jag har försökt att säga det på många sätt; jag har försökt använda ironins vapen — det har inte lyckats. Inför Nordiska rådets konferens i Stockholm för några år sedan frammanade jag bilden av Hamlets faders vålnad där han irrade kring i fukten och dimman på vallarna utanför Kronborg och påstod att denna vålnad föreföll mig som ett dynamiskt energiknippe i jämförelse med de personer som har försökt lösa Öresundsfrågorna. Jag blev mycket citerad, ibland felaktigt. Dåvarande excellensen Erlander blandade ihop sakerna och påstod att jag hade talat om Hamlets vålnads fader, men det var ju någonting annat. Nordiska rådet har nu år ut och år in rekommenderat regeringarna i Danmark och Sverige att lösa dessa problem med högsta möjliga förtur. Men fortfarande, herr talman, betar fåren ute på Saltholmen och fortfarande porlar vattnet fritt fram i Öresund utan att slicka några bropelare. Kommunikationsministrar kommer och går på båda sidor om Sundet — ibland blir någon av dem statsminister. Trots detta står vi där vi står och där vi stod för snart 20 år sedan. Men kanske ändå inte. Vad som då föreföll väldigt många människor — och jag måste erkänna även mig själv — som ganska luftiga utopier framstår väl nu för de flesta litet tänkande personer som en verklighet som kan och måste realiseras, och som måste realiseras mycket snart om inte hela öÖresundsregionen skall stäckas i sin naturliga utveckling. Tänk om man hade varit raskare i vändningarna — åtminstone så rask att vi hade haft ritningar och blåkopior på den där bron! Vilket underbart och kärkommet arbetstillfälle hade inte en bro av de dimensionerna varit för järn bruk och skeppsvarv i både Danmark och Sverige, dessa järnbruk och skeppsvarv som inför den konjunkturavmattning som ligger framför oss kommer att ropa efter arbeten, stora arbeten! Herr talman! Ett enhälligt statsutskott har nu instämt i vad Nordiska rådets enhälliga trafikutskott sade om nödvändigheten att klara dessa saker med högsta prioritet. Jag har tolkat den hänvisningen som ett klart och tydligt instämmande, och därför finns ingen reservation från min sida. Kära kammarkamrater! Det är nu sista gången ni får höra av mig i Öresundsfrågan och förmodligen i någon annan fråga. Låt mig bara uttala den förhoppningen att ni i den nya riksdagen med kraft, allvar och mod griper er an med dessa ytterligt svåra och fascinerande uppgifter. Men ni måste raska på innan Hamburg tar hela flygtrafiken på Norden. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Fru Sundberg var i sitt anförande till en början, verkade det, litet missnöjd med den behandling som hennes motion hade rönt i statsutskottet. Hon tyckte att det var ett egendomligt förhållande att statsutskottet i sin motivering kunde å ena sidan hänvisa till Nordiska rådets trafikutskotts uttalande och å andra sidan yrka att motionen skulle avslås. Jag skulle gärna vilja fästa fru Sundbergs uppmärksamhet på att vad statsutskottet avstyrker är begäran om en särskild hänvändelse till Kungl. Maj:t i frågan. Vi har, som fru Sundberg också sade, instämt i syftet med motionen genom vår hänvisning till vad bl.a. Nordiska rådets trafikutskott anfört. Vi anser att frågan med den behandling som den nu får i Nordiska rådet är under uppmärksamhet och att det därför inte behöver göras någon särskild hänvändelse till Kungl. Maj:t. Detta är också anledningen till att herr andre vice talmannen, som ju arbetat mycket med Öresundsfrågorna och som även deltagit i behandlingen av motionen i utskottet, inte har reserverat sig. Jag tycker att det i detta sammanhang är på sin plats att ge herr andre vice talmannen en eloge för det arbete ban utfört i den frågan. Det råder inget tvivel om att han varit en pådrivande kraft när det gällt lösandet av problemet med denna mycket viktiga kommunikation mellan Danmark och Sverige. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till statsutskottets enhälliga utlåtande. I propositionen föreslås att Kungl. Maj:t får möjlighet att tillsätta offentliga styrelseledamöter i affärsbankerna. Antalet sådana ledamöter skall begränsas till högst tre i varje bank. Vidare föreslås att en offentlig styrelseledamot i varje bank skall ha rätt att deltaga i beredning på direktionsnivå av ärenden som senare skall avgöras av bankens styrelse. Lagstiftningen i ämnet föreslås träda i kraft den 1 januari 1971.

Herr talman! Såsom herr Börjesson i Glömminge här sagt står även folkpartiets representanter för reservationen 2, och jag ber att få instämma i hans yrkande om bifall till den. Jag vill utöver vad herr Börjesson anfört bara understryka bankernas karaktär av samhälleliga serviceorgan.

Bakgrunden till reservationen på denna punkt är uppfattningen att styrelseledamöterna bör vara jämställda och likställda. Vi hävdar bestämt att det inte bör finnas någon skillnad mellan styrelseledamöterna i det här avseendet. Herr Börjesson har redan påpekat att de oftentliga representanterna kan misstänkas för att utnyttja sin särställning till påtryckningar. Jag vill i det sammanhanget understryka en sak som även utskottet har betonat, nämligen att alla styrelseledamöter skall åläggas att iaktta sekretess och lojalitet mot huvudmannen. Utskottet har i sin skrivning framhållit att de offentliga ledamöterna i fråga om fundamentala ansvarsregler och sekretesskrav måste anses likställda med övriga styrelseledamöter och att uppgiften att särskilt verka för att samhällets intressen beaktas i bankens verksamhet bör låta sig väl förenas med strävan att verka för bankens utveckling och framgång. Om den saken råder det inga skiljaktigheter. Offentliga styrelseledamöter bör liksom andra styrelseledamöter på likvärdiga villkor kunna ingå i direktionsorganen, men att någon föreskrift om detta inte bör ges i lagen har betonats i den motion som främst ligger till grund för vår reservation. Med hänvisning till det anförda och med betonande av att det gäller att inte koncentrera eventuell makt till några speciella styrelseledamöter utan att alla bör få lika möjligheter till insyn och samarbete ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Under detta ärende finns också en reservation — nr 1 — som innebär yrkande om avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Bakom den står medlemmarna från moderata samlingspartiet och herr Nils Theodor Larsson från centerpartiet. Detta ger mig anledning att också för min del något kommentera propositionen. Man utgår i utlåtandet från en rad odiskutabla fakta, men man drar enligt min uppfattning ganska diskutabla slutsatser utifrån den redovisningen. Det odiskutabla skulle vara att affärsbankerna fullgör väsentliga uppgifter i samhället. Detta föreställer jag mig att ingen vare sig kan eller vill förneka. Jag tror väl knappast heller att någon är beredd att säga annat än att bankerna i det alldeles överväldigande antalet ärenden som de handlägger verkligen svarat mot den viktiga uppgift som de har. Att så sker kontrolleras via riksbanken och via bankinspektionen, som har möjlighet till mycket god inblick i de ärenden som handlägges inom affärsbankerna. När nu läget är detta har vi inom moderata samlingspartiet inte kunnat se någon anledning att lagstifta om offentliga styrelseledamöter i affärsbankerna. I första hand har vi betraktat det som onödigt, i andra hand har vi velat göra gällande att det rent av kan vara olämpligt. Dessa båda omdömen kräver naturligtvis kommentarer, och jag skall be att få göra några sådana. Affärsbankerna har alla skäl, också i sitt eget välinförstådda intresse, ait både ge och söka information. De måste söka information för att ha en bakgrund för sitt handlande och de måste ge information för att inte deras handlande skall omöjliggöras genom motstånd från myndigheter och andra som inte har förståelse för bakomliggande bevekelsegrunder. Det är därför angeläget för affärs bankerna att ha kontakt med myndigheter — men med myndigheter som arbetar under sedvanligt ansvar. Att det skulle vara någon förbättring att bygga in i bankstyrelserna enstaka representanter för det allmänna har jag för min del mycket svårt att förstå. En sådan företrädare för det allmänna skulle ju inte kunna ha personlig erfarenhet från alla de områden som är av intresse när ärenden handlägges inom en bankstyrelse. Han, liksom vi alla, har erfarenheter från ett begränsat område, där de skulle kunna vara värdefulla. Men en risk med att på det sättet få in en person i styrelsen som företräder ett begränsat erfarenhetsoch intresseområde är att man i och med detta anser att det allmänna får sina synpunkter tillgodosedda redan inom bankstyrelsen och att man alltså inte finner anledning att hålla de kontakter åt olika håll som nu är självklara. Omdömet att en sådan ordning skulle vara onödig kan också motiveras under hänvisning till att affärsbanksstyrelserna i bra många fall redan inrymmer representanter för det allmänna. Där sitter betrott kommunalfolk, uppskattade ledamöter av styrelserna i lokala sammanhang och ofta uppskattade representanter för det allmänna också uppe i de centrala styrelserna. Här i denna kammare finns kolleger som är medlemmar i sådana styrelser. De är det därför att de i andra sammanhang haft anledning att syssla med frågor som är av intresse för bankverksamheten. De är icke valda i egenskap av politiker eller vad det nu kan vara, utan de är valda i egenskap av människor med kringsyn och erfarenhet från olika håll.

Jag tycker att sådana resonemang ger ett besked om att det föreslagna systemet kan betraktas som onödigt. Om man känner ett behov av att anmoda den eller den att träda in i en bankstyrelse kan man göra det, och erfarenheten visar att man i bra många fall gjort det beträffande personer som kan betecknas som representanter för det allmänna. Jag kommer så till påståendet att ett arrangemang av föreslagen art rent av skulle kunna betecknas som olämpligt. Att en sådan situation skulle kunna inträda bestyrkes av bestämmelsen om att representanter för det allmänna på mycket hög nivå icke får ingå i bankstyrelser. Jag tänker då på den som blir utsedd till statsråd. Vi har haft exempel på att personer suttit i centrala bankstyrelser, blivit utnämnda till statsråd och som sådana »naturligtvis» avgått ur bankstyrelsen. Naturligtvis, sade jag. Ja, vad har man för rätt att använda den formuleringen? Jo, det måste vara olämpligt att en person som på hög nivå får insyn i det ena och det andra och har att fatta beslut i den ena eller andra riktningen är knuten till ett visst institut. Jag föreställer mig att det är mycket svårt att resa invändningar mot ett sådant betraktelsesätt. Då uppkommer frågan: Var slutar möjligheten av en sådan dubbelplacering? Är det bara fråga om statsråd eller kan motsvarande konflikter uppstå också för den som är verksam på lägre nivå? Enligt vad jag kan förstå föreligger risk för konflikter på varje nivå. Den som är engagerad både som framträdande representant för det allmänna och samtidigt har i uppdrag att tillvarata intressena för ett visst företag måste känna sig ha en dubbel lojalitet, en splittrad lojalitet, och detta måste vara olämpligt. I den mån man lyssnar till vad han har att säga inom bankstyrelsen tar man besked av en representant för det allmänna som inte på sedvanligt sätt har förberett ärendet, som inte med kolleger inom det verk han kommer ifrån, inte med kolleger inom den statliga styrelse där han sitter, eller vad hans bakgrund nu kan vara, haft tillfälle att förbereda ärendet på sedvanligt sätt. Det har inte protokollförts där; man har inte tagit ställning till det på det sätt som annars sker. Resultatet blir att vederbörande antingen får försöka att i efterhand plädera för den ståndpunkt han har tagit i bankstyrelsen, söka pressa den på sina statliga kolleger, eventuellt finna sig i att bli desavouerad. Detta är en form av maktutövning utan demokratisk kontroll från företrädare för det allmänna som man absolut inte bör få till stånd. Informationsutbyte är en utmärkt sak, däremot kan det under inga förhållanden vara bra att på inre vägar, på korta linjer, få till stånd maktutövande från det allmännas sida. Sådana problem är ingenting som speciellt kännetecknar det förslag som nu framläggs, utan det återfinns i många andra sammanhang. Jag såg häromdagen i tidningarna ett referat av vad en tidigare ledamot av denna kammare, Ragnar Lassinantti, hade sagt uppe i sitt län när han kommenterade de konsekvenser som en funktionssammanblandning lätt skulle kunna få — det var fråga om ett utredningsförslag att landsantikvarierna skulle placeras på länsstyrelserna. Jag citerar hans uttalande som parallell till den tankegång som framförts i propositionen. En sådan åtgärd skulle, sade Lassinantti med en av sina vanliga drastiska formuleringar, betyda att vederbörande skulle komma att förvandlas till »avdelningsdirektörer utan egentliga insikter, avsikter eller åsikter». Mindre drastiskt formulerat är det ett besked om att man råkar på mellanhand och varken blir det ena eller det andra, om icke ansvaret och kompetensinriktningen är helt klar. Paralleller skulle också kunna dras med vad som föreslagits av insynsutredningen. Det har redan nu gjorts vissa kommentarer. Professor Assar Lindbeck formulerade t.ex. häromdagen sina betänkligheter mot förslaget om statliga representanter i ett antal storbolag genom att säga, att det finns betydande risker för att statliga representanter skulle kunna bli subventionskanaler för företagen och att det skulle kunna uppstå en ohelig allians mellan storföretagen och staten. Med vad jag här sagt vill jag rikta uppmärksamheten på de konsekvenser som ett sådant arrangemang skulle kunna få, konsekvenser som jag föreställer mig skulle bli minst kännbara för affärsbankerna. Det är lätt att peka på de fördelar för deras del som ett sådant arrangemang skulle kunna innebära men som då det gäller att hålla rågången öppen och klar mellan offentlig och enskild verksamhet skulle kunna resultera i ganska besvärliga förhållanden. Sådana tankegångar ligger bakom den motion som avlämnats av moderata samlingspartiet och som alltså funnit stöd av moderata samlingspartiets företrädare i bankoutskottet och dessutom av herr Nils Theodor Larsson. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Ur Bankföreningens remissyttrande citerade herr Bengtsson i Landskrona några synpunkter som han sammanfattningsvis menade gav uttryck för Bankföreningens uppfattning att det är mera som förenar än som skiljer det allmännas verksamhet och verksamheten inom affärsbankerna. Det är utan tvivel en riktig sammanfattning av både vad som sägs i remissyttrandet och den uppfattning som härskar inom affärsbankerna. Men detta, herr Bengtsson, innebär inte på något sätt att man drar slutsatsen att det behövs en representant för det allmänna med placering i bankstyrelserna. Herr Bengtsson drar den slutsatsen utifrån sin uppfattning, som han formulerar så, att det allmänna för närvarande bara har små möjligheter att påverka bankernas kreditgivning. Detta kan inte vara ett riktigt påstående. Först och främst vet vi ju att en mycket stor del av affärsbankernas kreditgivning nu går till bostadsfinansieringen. Där drar riksdagen upp en ram. Man har inom vederbörande departement en arbetsgrupp som arbetar myc ket nära tillsammans med bankerna — man gör rent av upp listor på enstaka objekt som skall få sin finansiering klarad den vägen. Och vad beträffar krediter till industrier är jag övertygad om att finansministern, som sitter här i kammaren, är beredd att vitsorda att det ofta förs resonemang mellan hans departement och bankerna om kreditgivning och om problem som ligger nära kreditgivning. Detsamma skulle industriminister Wickman förvisso kunna vitsorda. Men då uppstår redan här en svårighet. Om det blir en representant för det allmänna i styrelsen, skall det då vara någon från det departement som handlägger bostadsförsörjningen eller skall det vara någon från ett departement som är mera inställt på att bygga ut vår industriella kapacitet? Där kan uppstå svårigheter för den som skall företräda det allmänna. Herr Bengtssons synpunkt att man skulle ha otillräcklig kontakt med det allmänna jävas också av hur det hela fungerar ute i länen, där landshövdingarna i mycket stor utsträckning har kontakt med affärsbankernas verksamhet. Motsvarande gäller för kommunernas del.

Herr talman! För de självägande företagen, även kallade egenföretagen, vill jag hävda att det är en central angelägenhet att affärsbankernas kreditgivning så långt möjligt sker utifrån företagsekonomiska bedömningar. De samhällsekonomiska aspekterna på kreditmarknaden bör liksom hittills främst ankomma på de politiska instanserna i form av för alla kreditinstitut likartade regler. Enligt mitt förmenande utgör propositionen nr 141 ett klart avsteg från dessa grundläggande synpunkter. Såvitt jag har mig bekant har ingen kritik från näringslivets sida riktats mot = affärsbankernas <kreditgivande verksamhet.

Problem kan också uppstå därigenom att samhället kan känna sig förhindrat att förutsättningslöst agera i en fråga då en statlig styrelserepresentant bundit sig för ett beslut i en banks styrelse. En annan viktig angelägenhet, som för övrigt bankoutskottets ordförande här tidigare har berört, är frågan: Mot vem eller vilka skall de statliga styrelserepresentanterna visa den största lojaliteten?

Då fyller de statliga representanterna såvitt jag kan förstå inga andra uppgifter än dem som redan kan tillvaratas av bankinspektionen och eventuella andra statliga kontrollorgan. De statliga styrelserepresentanterna kommer att hamna i ett lojalitetsdilemma, som skapar otrygghet både hos bankerna och hos deras kunder. Herr talman! Enligt min uppfattning föreligger från näringslivets synpunkt inga behov av statlig styrelserepresentation. Behovet av en samhällets styr ning av kreditmarknaden tillgodoses och kan tillgodoses av generella regler gällande för alla kreditinstitut. Påtagliga nackdelar kommer enligt vad jag här har anfört att föreligga i form av sammanblandning av = företagsekonomiska och samhällsekonomiska värderingar, och det förhållandet slutligen att de statliga styrelserepresentanterna kan komma att hamna i omöjliga lojalitetssituationer gör att jag, herr talman, yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag anser att jag skall motivera varför jag vill stödja reservationen 1 i första hand. Faller den igenom känner jag mig genast betydligt mera hemma i reservationen 2. Först och främst vill jag säga att bankerna är en grupp som verkligen är omgärdad av regler och förordningar men inte bara det utan också av kontroll. Jag skall inte räkna upp innehållet i alla regler och förordningar, jag vill bara påminna om att oktrojen finns och att reglerna för förnyad oktroj är så rigorösa att en banks beslut om att begära sådan måste fattas på ordinarie bolagsstämma. Vi vet också att bankverksamheten är präglad av en stark lagstiftning. Banklagen innehåller regler av väsentlig betydelse för bankernas verksamhet när det gäller såväl rätten att ta emot medel från allmänheten till förvaltning som placeringen av de sålunda anskaffade medlen. Bankverksamheten är också föremål för särskild tillsyn av bankinspektionen. Vad denna gör i fråga om kontroll av att lag och förordning följs skall jag inte gå in på. Jag vill bara konstatera att bankinspektionen utövar sin myndighet genom regelbundet återkommande inspektioner, vid vilka verksamheten granskas i detalj. Bankerna har att enligt de föreskrifter, som bankinspektionen generellt utfärdar, till inspektionen avge rappor ter angående kreditgivning, inlåning, planerna i övrigt, förluster, risker i engagemang, kostnader och intäkter. Man kräver också att få del av årsredovisning, och bankerna kan inte göra dispositioner innan de har varit i kontakt med bankinspektionen, t.ex. beträffande utdelningen. Vidare har bankinspektionen att granska och bedöma omständigheterna kring och följderna av fel och misstag som begås av anställda och kan på basis härav ge styrelsen anvisningar beträffande viss personals lämplighet för sin uppgift. Jag vill också erinra om att bankinspektionen har att utse en eller flera revisorer, som har till uppgift att fortlöpande informera bankinspektionen om sina iakttagelser på grund av verkställd inspektion. Slutligen vill jag beträffande regler och förordningar påminna om bankernas nära samverkan med Sveriges riksbank. Genom lagstiftningen kan verksamheten på utlåningssidan begränsas eller dirigeras enligt av riksbanken utfärdade direktiv. Det kan tänkas att dessa regler inte är hundraprocentigt vattentäta, det kan tänkas att det förekommer olycksfall i arbetet, men jag tror att det finns betydligt bättre sätt att sköta kontrollen än att tillsätta offentliga styrelseledamöter. Det kan uppstå många problem i detta sammanhang, tror jag. Skilda målsättningar — det kan skapa problem. Att kräva ut olika ansvar av olika styrelseledamöter — det kan bli problem. Bankstyrelsens beslut, som biträds av den statliga representanten, kan bli föremål för klander från såväl inspektionen som riksbanken. Vem skall ta ansvaret för det? Genom en enkel reservation torde verkställande direktören inte kunna drabbas av några påföljder liksom inte heller de övriga av bankens anställda. Hur ansvaret fördelas mellan av bolagsstämman utsedda revisorer och den statliga styrelserepresentanten torde icke vara uppklarat. För den händelse den statliga representanten ger styrelsen direktiv angående kreditgivning, generellt eller i vissa hänseenden, uppstår frågan, huruvida dessa direktiv bör anmälas av verkställande ledningen till inspektionen respektive riksbanken. Samordning på dessa punkter har icke diskuterats. Enligt direktiven bör den statliga representanten jämväl delta i förberedande sammanträden före styrelsesammanträdena. Efter mångas förmenande kan han därmed anses som jämställd med befattningshavare i banken med det ansvar som därmed följer. Hans ställning inom styrelsen måste därför också betraktas som ansvarsfullare än övriga ledamöters, och därmed följer också att vid felaktiga beslut, som vållar banken förluster, hans ansvar kommer i blickpunkten. Att utse offentliga styrelserepresentanter i affärsbanker förefaller mig närmast vara en Ööverloppsgärning. Jag tror att det i så fall fyller ett betydligt större behov att ge de anställda representation, och jag känner sympati för Sven Gustafsons motion därom.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

Herr talman! I fråga om inställningen till själva huvudfrågan om statliga representanter i affärsbankernas styrelser vill jag hänvisa till vad herr Hyltander sade i samband med att han yrkade bifall till reservationen 2, och jag instämmer i hans anförande. Låt mig i den frågan bara tillägga att vissa händelser inom =<:affärsbanksväsendet har visat att det finns behov av ökad insyn och kontroll över affärsbankerna — det tror jag att många av oss är över ens om. Sedan kan man fråga sig vilka former en sådan insyn och kontroll skall ta. Olika avvägningar har gjorts. Herr Ericsson i Åtvidaberg har kommit till den slutsatsen — och det gjorde även herr Nils Theodor Larsson vid behandlingen i bankoutskottet — att det finns andra vägar att gå. Den slutsats som jag själv har kommit fram till är att eftersom affärsbankerna är direkta organ för vissa samhällsfunktioner finns det ett motiv för att staten har styrelserepresentanter i affärsbankerna. Men de bör, som herr Hyltander också framhöll, ha samma befogenheter som och vara jämställda med övriga styrelseledamöter och inte ges någon annan ställning. Det är detta som har motiverat yrkandet om bifall till reservationen 2. Vi skall inte överbetona värdet av statliga representanter i affärsbankernas styrelser. I en affärsbank, Sveriges kreditbank, är samtliga styrelseledamöter utsedda av staten, men där har man ändå inte kunna förhindra olycksfall i arbetet. Men, herr talman, jag har begärt ordet för att säga någonting om motionen II: 1483 som jag har väckt. Den syftar till att bereda de anställda möjlighet att få representation i bankernas styrelser. Här är jag inte ensam även om jag ensam har väckt motionen — bakom mig står hela den fackliga organisationen, Svenska bankmannaförbundet, som i ett uttalande för mer än ett år sedan, i november 1969, framförde krav på representation för de anställda i bankernas styrelser. Man har preciserat detta krav till att gälla minst två ledamöter som skall utses av den fackliga organisationen. Här har vi alltså ett viktigt krav som vi anser inte bör förbises, ett krav på att de som är anställda i affärsbankerna skall få en direkt möjlighet att utse ledamöter i affärsbankernas styrelser. Jag var glad över att höra att utskot tets talesman önskade Bankmannaförbundet lycka till i det arbetet. Han pekade också på att det redan nu finns möjligheter för de anställda att vara representerade. Men det finns här två hinder — det blev vi inom den fackliga organisationen medvetna om vid de förberedande diskussioner vi haft med vissa affärsbanker i syfte att få representation för de anställda. Det ena hindret är att om vi från Bankmannaförbundets sida kräver två representanter i styrelsen så svarar bankledningen: »Då skulle vi alltså sparka ut två av våra styrelseledamöter för att bereda plats för era representanter, och det kan vi inte göra — det är alltför svårt.> Jag förstår det argumentet. Det är ju samma argument som ligger bakom finansministerns förslag om en utökning av maximiantalet styrelseledamöter i affärsbankerna i syfte att bereda plats för statens representanter. Då borde man också, som vi ser det, kunna utöka maximiantalet styrelseledamöter för att bereda plats för de anställdas representanter. De platser som på detta sätt skapas skulle endast kunna disponeras av de anställda. Det skulle medföra att det inte blev någon konkurrens mellan de ledamöter som redan finns och de anställdas representanter. Inte heller skulle affärsbankerna kunna fylla på med ledamöter som väljs på sedvanligt sätt, utan det skulle finnas en garanti för — om bankerna och den fackliga organisationen kommer överens om styrelserepresentation för de anställda — att detta skulle kunna ske utan större svårigheter. Det andra hindret i banklagen är bestämmelsen att högst en av fem styrelseledamöter i affärsbankerna får vara anställd. Det kan man i och för sig tycka är en egendomlig bestämmelse. Motivet härför är att man vill att bankerna inte skall kunna sätta in anställda i ledande position i styrelserna, dvs. personer som deltagit i de förberedande besluten och som alltså skulle vara bundna i styrelsen. Men det är klart att de representanter för de anställda, som den fackliga organisationen skulle sätta in, utses av helt andra skäl än dem vilka de som ursprungligen skrev banklagen hade i åtanke. Därför anser vi att man vid utformningen av denna bestämmelse bör frånräkna de anställdas representanter. Nu har bankoutskottet kommit till den uppfattningen att de lagtekniska ändringarna inte är helt okomplicerade och att man därför inte bör företa dem omedelbart utan först efter beredning i vanlig ordning. Med den mycket positiva inställning som bankoutskottets majoritet och, såvitt jag förstår, alla partiers representanter i bankoutskottet har visat för en lösning av denna fråga ställer jag inte något särskilt yrkande om bifall till motionen.

En deklaration från finansministern i den riktningen skulle jag givetvis hälsa med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Det finns inga motsättningar i sak mellan mig och utskottets talesman. Jag vill bara meddela att överläggningarna särskilt beträffande en affärsbank är mycket långt framskridna, och där har man just råkat ut för de svårigheter som den nuvarande formuleringen i banklagen erbjuder. Det är därför det vore av värde om en omarbetning av den påbörjades redan nu.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona tog upp samma tankegång nu som i sitt tidigare anförande. Det kan kanske därför vara tillåtet också för mig att återvända till mina tankegångar, desto mera som jag inte hann med att under den förra repliken fullfölja dem ordentligt. Jag hade hunnit så långt att jag påpekat att det kan uppstå bekymmer om man som allmän representant får en företrädare med speciell inriktning på bostadsfinansieringen eller på industriinvesteringar. Jag påpekade att landshövdingarna ofta är inkopplade på kreditärenden. Har man då en betrodd landshövding sittande som medlem i en centralstyrelse blir det för honom ett bekymmer hur han skall kunna se bort från sina speciella länsintressen och avväga dem mot andra läns intressen. Har man en framstående kommunalman från Stockholm sittande i en styrelse i en bank som är verksam över hela landet möter han motsvarande svårigheter. Kan en sådan styrelseledamot på ett riktigt sätt bedöma Stockholmsintressena när de matchas t.ex. mot Göteborgsintressena, om båda kommunerna söker lån hos vederbörande bank i ett läge då likviditetsställningen är dålig på båda hållen? Detta är reella svårigheter, och dem har man hittills i debatten inte kunnat vifta undan.

Herr talman! Först bara några små reflexioner i anledning av den debatt som har förts! Jag hörde med en viss förvåning i det senaste inlägg herr Regnéll gjorde att han befarade att en samhällsrepresentant skulle fatta sin uppgift alltför ensidigt.

Ärligt talat, herr talman, tror jag egentligen inte på det där. Visst är människorna intressebundna, men det allmännas representanter i bankstyrelserna skulle förmodligen inte vara mer intressebundna än de som i dag sitter i bankstyrelserna. Går man igenom listor över styrelseledamöterna i de större affärsbankerna, finner man att det bakom varje enskild ledamot finns ett specialintresse, i allmänhet ett företagsintresse. Det vore rätt underligt om en sådan ledamot inte skulle ha benägenhet att vilja tillgodose det egna före tagets finansieringsbehov hellre än ett konkurrentföretags. Visst kan det väl ligga någonting i invändningen att människorna är intressebundna, men jag bestrider att det allmännas representanter skulle vara utrustade med den egenskapen i större utsträckning än de som nu sitter i bankstyrelserna och som ju inte är mer än människor. Herr Gustafson i Göteborg har ställt en direkt fråga till mig. Jag tror att jag svarar enklast och snabbast genom att hänvisa till vad utskottets talesman herr Bengtsson anförde i två inlägg och säga att jag helt och hållet ansluter mig till herr Bengtssons uppfattning. Herr Ericsson i Åtvidaberg slutade sitt inlägg med att dra en — som jag tyckte — något förbryllande slutsats. Han sade att det vore önskvärt att få samma insyn från samhällets sida i de statliga företagen som man här begär att få i bankaktiebolagen. Om detta nu skall vara värt någon diskussion är det frestande att fråga herr Ericsson, i vilka statliga företag det inte finns en sådan representation som det nu är tal om att furnera bankerna med. I de flesta statliga företag sitter det en riksdagsman i styrelsen — om det förekommer något undantagsfall där det inte är så, har det säkerligen funnits speciella skäl för det. Jag fattade frågan mest som en sådan där klatschig retorisk avslutning på herr Ericssons i allmänhet klatschiga inlägg. Eftersom jag har en känsla av att herr Ericsson har förälskat sig i retoriken, får det väl skrivas på dess konto. Om jag därefter, herr talman, skulle säga någonting om den proposition vi nu behandlar, är det värdefullt att konstatera en praktiskt taget allmän uppslutning kring huvudtankarna i propositionsförslaget. Det som man kunde befara skulle utvecklas till en stor principiell socialiseringsdebatt ser nu ut att sluta i bästa samförstånd. Till och med den moderata reservationen, som går ut på avslag, har — om jag inte hörde fel — av sina talesmän presenterats såsom ett förstahandsalternativ; för den händelse densamma blir utslagen är man beredd att ansluta sig till mittenpartireservationen, där de grundläggande tankarna i princip tillstyrks. Därmed skulle vi komma i den intressanta situationen att det föreligger praktiskt taget fullständig enighet om förslaget. Jag är glad över detta, eftersom jag ser denna fråga såsom en i allt väsentligt praktisk fråga. Det är erkänt av alla och har understrukits i debatten att vi måste betrakta bankerna som bärare av samhällsfunktioner. Valutaregleringen bygger i allt väsentligt på att bankerna respekterar bestämmelsernas innehåll. Det har förts en debatt under det senaste halvåret om huruvida bankerna skall vara tvingade att följa bara reglernas bokstav eller att följa också deras anda och mening. Eftersom det inte är möjligt att på förhand i författningarna i detalj reglera alla situationer som kan uppstå, måste bankerna visa samhällsanda när de skall föra ut riksdagens intentioner i praktisk tillämpning. Redan detta är, menar jag, ett klart uttryck för den samhällsfunktion som bankerna har i dag och som innebär att det föreligger en viss gradskillnad mellan bankaktiebolagen och andra privata bolag, fastän de båda grupperna mången gång bedöms från samma förutsättningar. Bostadskrediterna är också en sådan samhällelig angelägenhet som berör både bankerna och statsmakterna. Bankerna har här till uppgift att effektuera de beslut som riksdagen — i regel utan reservation — fattar. På senaste tiden har en obetänksam bankdirektör velat mäla sig fri från denna medverkan i bostadsfinansieringen. Talet om katten på den heta spisen var malplacerat. Eftersom denne man är en klok man, utgår jag från att han vid mera sunda vätskor kommer underfund med att han kanhända tog för stora ord i munnen. Jag utgår från att bankerna kommer att fungera såsom lojala medhjälpare när det gäller att förverkliga den bostadsfinansiering som riksdagen har beslutat om under stor enighet. Vad jag här har sagt ger klart vid handen att bankerna har funktioner som gör dem särpräglade och skiljer dem från övriga bolag. Därför finns det också alldeles speciella motiv för samhällsrepresentanter i bankernas styrelser. Denna fråga är inte specifik för vårt land. Man har gått väsentligt längre i andra länder där frågan varit aktuell — inte bara i länder där en majoritet inom de politiska partierna önskat gå fram socialiseringsvägen, utan även i länder med en ganska bastant borgerlig majoritet, exempelvis Frankrike. Man har där ansett det vara förenligt med utvecklingen att praktiskt taget nationalisera samtliga affärsbanker mot bakgrund — enligt vad jag förstår — av uppfattningen att det är fråga om en verksamhet som i sällspord grad innebär kontakter med samhället. Vi tror i vårt land att samarbetsvägen har varit den bättre vägen. Jag hävdade den uppfattningen på en partikongress 1969 emot en grupp inom mitt eget parti som med åberopande av vad som äger rum ute i världen gjorde gällande att nationaliseringstanken var den enda riktiga. Jag tror för min del att det riktiga är att förena samhällsintresset med den rutin och den erfarenhet som vi har till finnandes i det svenska banksystemet och som jag i dessa avseenden gärna ger ett erkännande. När man nu har vänt sig mot propositionsförslaget med motiveringen att vi ju ändå har en omfattande inspektion av de svenska affärsbankerna, kan det vid det första ögonkastet naturligtvis låta ganska slagkraftigt. Vi har en sådan inspektion, och den fullgör sin arbetsuppgift med stor energi — det skall den göra — och med stor skicklighet. Den har fått utbyggda resurser innevarande höst, därför att detta är en verksamhet som sväller och som blir mer och med komplicerad, framför allt på grund av den ekonomiska integration över gränserna som i dagsläget ständigt utbyggs. Men problemet är att inspektionen kommer in och granskar i efterhand, och inte har någon möjlighet att på det förberedande planet vara med och utforma och anslå riktlinjerna för bankpolitiken, och det är det som är anledningen till att detta propositionsförslag nu sett dagens ljus. Jag har också funnit att man i reservationerna, även om de är stillsamma, har vänt sig mot att detta ärende inte i sedvanlig ordning har remissbehandlats. Jag vill på den punkten säga att det väl är få frågor som varit föremål för en så intensiv offentlig debatt som just frågan om samhällets inflytande i affärsbankerna. Till yttermera visso har jag som ett rent undantagsfall tagit upp representanter för de stora affärsbankerna och i ett tidigt skede resonerat igenom problemen med dem, direkt man mot man, tvärsöver bordet, där de har haft möjligheter att framföra alla sina synpunkter. Det är ett remissförfarande som visserligen är ganska ovanligt men som naturligtvis inte är sämre ur effektivitetssynpunkt än att sitta och skriva brev till varandra. På det hela taget tycker jag mig ha funnit, även om de mera officiella inlagorna från Bankföreningen och Industriförbundet kanske synes tala emot det, en god kontakt med bankledningarna, när det har varit fråga om att komplettera styrelserna på det sätt som föreslås i propositionen med det allmännas representanter.

Jag har således inte funnit den definitiva nejsägartattityd som framgår av de mera officiella skrivelserna. Man har varit rädd för att samhällsrepresentanten inte skulle vara underkastad samma bestämmelser om sekretess som banklagens 192 8 innefattar. På den punkten tycker jag nog att jag har skrivit propositionen ganska klar, så att det inte kan finnas någon tvekan. Han är underkastad detta i samma utsträckning som de andra representanterna. När det gäller kundförhållanden, enskilda kreditfrågor och allt som står under banksekretess är han lagligen underkastad samma diskretion och försiktighet som övriga styrelserepresentanter. Sedan har frågan uppstått om inte samhällets representanter skall ha exakt samma ställning som vilken annan styrelserepresentant som helst.

Det är i denna direktion, i arbetsutskottet — eller vad man nu vill kalla det — som ärendena förbereds och där naturligtvis också väsentliga delar av den allmänna politiken diskuteras. Det finns en liten risk att vederbörande, om han bara kommer in som styrelserepresentant och inte får vara med vid förberedandet av ärendena, har svårigheter att hävda just de intressen han har att hävda.

Kungl. Maj:ts proposition är ett uttryck för utvecklingens krav, en utveckling som obevekligen har sin gång. Jag har för min del, och här har jag regeringen bakom mig, menat att det gäller att fånga upp denna utveckling i positiv anda. På samarbetsbasis skall vi kunna förena samhällsintresset och, som jag tidigare sagt, den obestridiga kunskap, rutin och skicklighet som de etablerade bankerna besitter. Det blir naturligtvis en ömtålig och svår uppgift att utse samhällsrepresentanterna. De skall ha kännedom om sambhällsfrågor och därigenom förvärvat förutsättningar att lägga samhällsvärderingar på sin viktiga uppgift i bankerna. Detta är nödvändigt med hänsyn till bankernas funktion som kreditinstitut inom samhällssektorer där det allmännas intresse är så utpräglat. De bör givetvis ha de personliga kvalifikationerna och vara utomordentligt säkra och självständiga karaktärer. Vidare bör de vara utrustade med sådana karaktärsegenskaper att de inte kommer bort i den här hanteringen, ty då skulle det inte vara så särdels stor nytta med det hela. Jag tror emellertid att vi kan finna dessa personer. I annat fall skulle jag väl aldrig ha vågat mig på att signera propositionen. Som herr Bengtsson i Landskrona framhöll har det i denna också utsagts, att dessa personer skall tas emot av bankerna på det sätt som vi önskar, De skall inte bjudas med armbågen. Det skall här inte vara något försök att isolera dem. Och för att förebygga detta är avsikten att finansministern skall diskutera med bankledningarna också om personvalet — även om regeringen och finansministern förbehåller sig rätten att i sista hand ha det avgörande ordet. Jag kan som en liten detalj nämna att jag redan har haft en del diskussioner med bankledningarna, inte på eget initiativ — jag säger det för att inte här föregripa riksdagens beslutanderätt — utan jag har uppvaktats av bankledningar. När de sett hurudan utskottets reaktion var, har de utgått från att det skulle bli ett riksdagsbeslut, och därför har de talat med mig om vilka personer som de för sin del gärna skulle se som representanter. Och jag avslöjar ingen hemlighet här, om jag säger att vad bankledningarna föreslog på den punkten på ett förunderligt sätt stämde överens med min egen uppfattning om vilka människor det här kan bli fråga om. Bankrepresentanterna föreslog bl.a. personer som representerar fackföreningsrörelsen och som har gjort sig kända som kloka och ansvarsfulla representanter för fackföreningsrörelsen. Jag tror därför inte att det behöver bli så stora svårigheter i det fallet. Vi skall säkerligen kunna komma överens med bankledningarna om vilka personer det kan bli fråga om att utse. På den basen menar jag att vi också kommer att få garantier för att representanterna flyter in i arbetet på det sätt som avsetts och utan att de farhågor som här uttalats skall visa sig ha något underlag. Vidare har det här klagats över — jag tror att det var herr Ericsson i Åtvidaberg som gjorde det — att direktiven för dessa representanters funktion inte var tillräckligt utformade i detalj. Det kan jag hålla med om. Men om något år tror jag att vi vet mer om detta samarbetes natur, och om det då visar sig erforderligt kan man fullständiga och finslipa direktiv, författningsbe stämmelser och samarbetsregler. Jag tror dock inte på att det skulle vara den önskvärda utvecklingen. I stället skall vi nog ha relativt enkla och föga detaljutformade direktiv för denna verksamhet. Vi skall välja ut de rätta människorna och sedan se hur samarbetet löper. Då tror jag man kommer att finna sina egna samarbetsformer bättre än om regering och riksdag försöker författningsmässigt klara ut den saken på förhand. Herr talman! Även om denna debatt i stort sett har präglats av glädjande enighet har det ändå funnits inslag av reservation och nejsägeri. Jag har faktiskt fått den uppfattningen — och jag skall sluta med det — att den negativa attityd som finns på en del håll här i riksdagen är mera prononcerad än den som finns hos bankledningarna själva.

Herr talman! Finansministern började sitt anförande med att framhålla att han var förvånad över de synpunkter jag anförde, men att man knappast kunde vänta sig att en företrädare för det allmänna kunde spänna över hela fältet med sin erfarenhet och kunnighet samt att man inte heller kunde förvänta att en sådan företrädare skulle kunna koppla loss från sina speciella intressen. Som kommentar till det vill jag säga, att jag är litet förvånad över att herr Sträng känner förvåning på den punkten, eftersom han om någon borde vara van vid att de människor han kommer i kontakt med företräder speciella intressen. Statsråden, som är chefer för olika departement, har ju att tillvarata skolans intresse, jordbrukets intresse osv., och var och en av dem vänder sig till finansministern och talar för sitt speciella intresseområde. Man kan knappast räkna med att en fackminister skall se bort från sina intressen — det vore fel av honom. Han skall söka hävda dem så långt det går. Man kan inte heller av honom begära att han vare sig kunskapseller intressemässigt skall vara beredd att företräda annat än sitt eget departement. Jag tycker att herr Sträng borde ha insett detta förhållande. Att han kanske inte är främmande för tanken framgick av en senare formulering i hans anförande, där han sade att vi ju dock inte är mer än människor. Inte heller på samhälleligt håll har man sådana giganter som helt kan se bort från sina särintressen och som kunskapsmässigt spänner över hela fältet. Herr Sträng sade därefter att han, om man anser att herr Regnélls invändning på denna punkt skall beaktas, ville fästa uppmärksamheten på att bankerna i själva verket redan befinner sig i en situation liknande den som nu föreslås. I bankernas styrelser finns nämligen ofta representanter för särskilda grupperingar inom näringslivet. Ja, vi vet utmärkt väl att vissa industrier och andra företag är grupperade kring banker. Den stora skillnaden är emellertid att detta redovisas klart. Om ett företag har anknytning till någon av dessa banker — av tradition, genon ekonomisk intressegemenskap eller på annat sätt — har varje ekonomiskt intresserad person i vårt land kännedom om detta förhållande. Det har offentligt genomlysts bl.a. genom koncentrationsutredningens rapporter liksom genom diverse bestsellers på marknaden, i vilka informerade personer vidarebefordrar sin kunskap till den intresserade publiken. Detta är en väsentlig skillnad. Det görs ingen hemlighet av den intressegemenskap som kan föreligga mellan en del personer, vilka nu är styrelseledamöter i affärsbankerna, och den krets som affärsbanken i övrigt verkar inom. Det görs inte heller någon hemlighet av att den som sitter i en provinsbank är mera intresserad av att främja näringslivet i det område hans bank täcker än näringslivet i andra de lar av landet. Den provinsbank som samlar upp kapital i t.ex. Småland eller Värmland är inte i första hand intresserad av att placera dessa medel i ett obligationslån till Stockholms stad, om den har ont om pengar, eller i bostadsbyggande på en annan tätort, där sådant inte anses vara ett provinsintresse. Detta var de reflexioner som jag gjorde i anslutning till herr Strängs inledning av sitt anförande. I övrigt kände den som är anställd i en bank helt igen sig när han hörde den beskrivning herr Sträng gav av den rutin och den erfarenhet, som utgör värdefulla tillgångar i det svenska affärsbankssystemet. Såsom anställd i en bank hör man mycket gärna att herr Strängs strävan är att kombinera denna rutin och denna erfarenhet med samhällsintressen, som naturligtvis i detta sammanhang spelar en mycket stor roll.
Herr talman! Bara några få ord. Vi är ju bara människor, sade herr Sträng, och det var oemotståndligt frestande att i samband med att det nämndes att insynsvägen ibland är utan hinder dra parallellen hur svårt det måste vara för riksdagsmän i gemen, som inte tillhör ett statligt bolags styrelse, att försöka delta vid företagets bolagsstämma utan att bli utkastad. Jag berörde inte detta perifera ämne därför att jag ville försvara mig utan därför att det var alltför frestande att gå in på det. Men jag skulle bara vilja säga så här: Det är å ena sidan riktigt att bankinspektionen gör en granskning i efterhand, men å andra sidan är ju bankinspektionens påpekanden prejudicerande.

Herr talman! Det var finansministerns sista yttrande som uppkallade mig till en replik. Någon full jämställdhet är det ju inte på detta område, ty varje människa har möjlighet att köpa en aktie för några hundra kronor och komma med på en bolagsstämma i ett privat företag samt där delta i diskussionen och få full insyn. Men det är en annan sak med den som försöker komma in på en statlig bolagsstämma, inte för att delta i något stormötesvotum men för att över huvud taget kunna få delta i diskussionen och få information. Skulle vederbörande försöka komma in på en statlig bolagsstämma, blir han eller hon — om han t.ex. råkar vara ledamot av riksdagen och i denna egenskap utsedd som den svenska allmänhetens förtroendeman — utsparkad. Det finns erfarenhet av detta.

Herr talman! På detta område har också vi erfarenhet. Det har visat sig att en person som köpt en enstaka aktie har kunnat uppträda på ett privat företags bolagsstämma och där kunnat få mycket intressanta upplysningar som spelat en stor roll i den allmänna debatten. Detta är all right, och däremot finns ingenting att invända. Det har också här i kammaren framlagts förslag om att sätta statens företag på aktier, men jag skall inte nu gå närmare in på detta. Det har förelegat förslag om att riksdagsmän i sin egenskap av förtroendevalda skulle ha möjligheter att närvara på de statliga bolagens stämmor och delta i debatter och diskussioner utan att vara röstberättigade. Det skulle ge en ökad insyn. Liksom herr Ericsson i Åtvidaberg erkänner jag att detta ligger litet vid sidan om det ämne vi i dag behandlar. Det var finansministerns senaste yttrande som gav mig anledning att påpeka detta.

Herr talman! I föreliggande utlåtande behandlas ett motionspar vari föreslås att man skulle låta utreda möjligheterna att emittera särskilda obligationslån för bostadsfinansiering. Bakgrunden = till detta förslag är välbekant för oss alla, nämligen det otillräckliga sparandet här i landet, speciellt i form av utbud på den långfristiga marknaden. Den stora efterfrågan på den långfristiga marknaden kommer från bostadssektorn. Därför är det kanske en näraliggande tanke att söka specialkonstruera ett sparande som siktar till att bereda bättre utrymme för bostadsfinansieringen. Herr Åkerlund, som är huvudmotionär i medkammaren, har därvidlag vi sat på att man i vissa andra länder har ett system som direkt kanaliserar sparande till bostadsbyggande. Den kanaliseringen sker genom speciella favörer för detta sparande.

Detta är som sagt de båda motiv man har för sitt avstyrkande — dels att det skulle innebära en kostnad för statsverket, som man på sätt och vis kan karakterisera som en statlig subventionering av bostadsbyggandet, dels att det som man säger i utlåtandet >skulle medföra en i och för sig omotiverad skattelättnad för placerarna>. Båda påpekandena är naturligtvis riktiga. Dels skulle staten genom ett sådant arrangemang ådra sig kostnader i form av bortfallna skatteintäkter, dels skulle vissa placerare kunna räkna med förmånligare placering än de får nu om de intresserar sig för de räntebärande obligationer som är alternativet i dag. Men då är det att notera att privatpersoners intresse för dessa räntebärande obligationer — om det nu är statens eller hypoteksinrättningars obligationer eller vad det vara må — sedan länge har varit dåligt och vikande, vilket statistiken ger klart besked om. Vill man få en ändring på den punkten måste man tydligen erbjuda andra villkor, andra förmåner än de som i dag bjuds. Det är rätt intressant att se att utskottsmajoriteten här menar att det är tillräckliga skäl för avstyrkande av tanken att över huvud taget göra en utredning att man skulle få ett arrangemang som innebär minskad inkomst för staten och bättre villkor för vissa sparare. Det är intressant att notera detta eftersom det inte höjdes någon röst ur det lägret för att kommentera det s.k. Strängaspelet utifrån samma synpunkter.

Den majoritet som dikterat bankoutskottets utlåtande nr 65 borde, om den varit logisk, också ha ställt sig avvisande till Strängaspelet. En parallell kan för övrigt dras även med det förhållandet, att en myndighet under riksdagen lockat med de speciella förmåner som det innebär att koppla loss från det sedvanliga skatteförfarandet.

De erinringar som gjorts mot de motionsledes framförda förslagen finner jag för min del alltså inte bärande med hänvisning till dessa paralleller, där vi accepterat precis samma effekt. Detta har resulterat i att jag kommit att höra till de ledamöter som till utskottets ut låtande fogat reservationen 1, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Endast helt kort en förklaring till den blanka reservation som fogats till detta utlåtande. Anledningen till denna reservation är främst en sympati för allt som kan bidra till ett ökat sparande, något som utan tvivel är syftet med herr Åkerlunds motion. Emelertid har det framkommit synpunkter på vissa svårigheter att genomföra motionsförslaget med den specialdestinering som detta obligationslån skulle få. Detta är anledningen till att vi som avgivit den blanka reservationen inte kunnat ansluta oss till reservationen 1. De synpunkter på »Strängaspelet» som herr Regnéll framförde är alldeles riktiga. Jag har ingen annan uppfattning än herr Regnéll om att effekten i form av minskade statsinkomster blir exakt densamma i båda fallen. En huvudinvändning är emellertid att ett genomförande av motionsförslaget knappast kan väntas medföra en ökning av den totala kapitaltillgången. Jag vill emellertid ge uttryck för en önskan att man försöker åstadkomma sådana lösningar när det gäller ett värdesäkert sparande i största allmänhet och alltså utan specialdestinering, att sparklimatet i landet blir ett annat. Jag vill understryka vad jag sade i diskussionen om »Strängaspelet», nämligen att vi är i största bebov av ett ökat intresse hos gemene man för sparande, och härför krävs att det verkligen skall löna sig att spara.

Herr talman! Som herr Regnéll underströk är huvudpunkten i detta förslag skattefrihet för obligationslån. Nu begär motionärerna och reservanterna, som herr Regnéll också sade, endast en utredning. Men eftersom utskottsmajoriteten förutsätter att tanken på skatte fria obligationslån är allvarligt menad yrkar utskottsmajoriteten avslag på motionerna. Som framgår av utlåtandet är det moderaterna i utskottet som står bakom reservationen. Utskottsmajoriteten har ansett att det skulle vara högst omotiverat att medge skattelättnader för kapitalplacerare genom att införa en sådan ordning som den motionärerna föreslog. Förslaget är, som framgår av utlåtandet, en idé från Förenta staterna som vi icke tycker passar i Sverige. Detta understryks också av utskottsmajoriteten. Vi skall veta — det vet säkert också reservanterna — att både det offentliga engagemanget i bostadsbyggandet och strukturen på kapitalmarknaden är olika i USA och i Sverige. En hel omvandling enligt amerikanskt mönster på detta område vill väl inte ens motionärerna vara med om. Riksdagen fattade så sent som 1967 beslut om ett nytt system där finansieringen av bostadsbyggandet är helt subventionsfri.

Motionärerna för till skillnad från reservanterna ett resonemang om att skattefria obligationer skulle kunna konkurrera med pensionsförsäkringar. Har detta resonemang möjligen inspirerats av den kapitalflykt som förekommit genom tecknandet av pensionsförsäkringar i utlandet? Om det är så, kan det finnas en gnutta av vällovligt syfte med motionen — annars inte. Utöver vad jag redan sagt kan rent allmänt sägas att någon direkt ökning av den totala kapitaltillgången för bostadsfinansieringen inte åstadkommes genom motionärernas förslag; det blir säkerligen inte en enda ny krona. Jag tror att detta motionärernas hugskott bör begravas, med hänsyn till motionärerna utan alltför mycket ståhej. Herr Regnéll talade om »Strängaspelet». Om det har riksdagen redan fattat beslut. Därför bör man väl inte dra i gång en ny debatt kring den saken. Skall man företa ändringar i det nya systemet tror jag att man i stället borde göra allvar av idén om inrättandet av en särskild bostadsbank, som ju har diskuterats. Men detta kanske varken motionärer eller reservanter är intresserade av. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till bankoutskottets förslag.

Herr talman! Nog tycker jag att herr Rask var litet väl självsäker när han uttalade att ett system av det slag som motionärerna tänkt sig en utredning om säkerligen inte skulle ge ytterligare en enda krona åt bostadsbyggandet.

I den mån den enskilde finner att stora förmåner står att vinna för honom genom ett alternativ som erbjuds reflekterar han naturligtvis över detta alternativ. För privatpersoner är det dels andra placeringar, dels konsumtion. Vårt stora bekymmer här i samhället är att alternativet konsumtion ter sig så näraliggande för många, eftersom de av bitter erfarenhet vet att utbytet av sparande är dåligt. Penningvärdet har försämrats, och den som har sparat har funnit, när han skall förverkliga sitt sparmål, att de sparade medlens ökning ingalunda har hållit takt med prisstegringen på den förnödenhet som han siktar till att förvärva. Om ett alternativ erbjuds som avkastningsmässigt eller skattemässigt ter sig mera fördelaktigt än de möjligheter som annars står till buds, kan den enskilde överväga att inskränka sin konsumtion, vilket är ett stort samhällsintresse. Jag drog parallellen med »Strängaspelet». Tanken bakom detta är att vi sitter med en dålig sits här i landet och måste vara beredda att köpa oss ur den sitsen. Det kostar pengar, men staten måste skjuta till de pengarna. Den som mottar pengarna noterar att han får en förmån. Herr Rask försökte komma från den parallellen genom att säga att vi redan har beslutat om »Strängaspelet» och inte borde dra upp en ny debatt i den frågan. Ja, den saken är beslutad i enighet, eftersom vi är medvetna om att vi måste köpa oss ur den besvärliga situationen. Då ter det sig för mig inte orimligt att resonera på detta sätt: var vi eniga i onsdags, borde vi i dag kunna visa enighet åtminstone i sådan utsträckning att vi framställer önskemål om en utredning som får genomlysa denna problematik.

Herr talman! När jag talade om de nya kronorna sade jag att det föreslagna obligationslånet inte skulle tillföra kapitalmarknaden ytterligare en enda krona, och det står jag för. Herr Hyltander underströk exakt samma sak i sitt inlägg. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! I motionerna I: 243 och II: 283 har vi motionärer krävt en ändring i semesterlagen så att skogsarbetarna skall kunna tillföras gruppen kontrollerade arbetstagare i semesterlagens mening. Jag skall inte inför kammaren närmare motivera skillnaden mellan att tillhöra gruppen kontrollerade och okontrollerade arbetstagare, därför att jag räknar med att ledamöterna väl känner till detta förhållande. Skulle någon mot förmodan inte göra det, ber jag endast att få hänvisa till andra lagutskottets utlåtande nr 82. Skogsarbetarnas tillhörighet i detta avseende har tidigare varit föremål för prövning i arbetsdomstolen vid flera tillfällen, senast 1947. Arbetsdomstolen har avslagit kravet om att skogsarbetarna skall tillhöra gruppen kontrollerade arbetstagare, med motiveringen att arbetet bedrivs under sådana förhållanden att arbetsgivarna inte haft möjlighet att fortlöpande kontrollera arbetstiden. Utskottet har avstyrkt motionen med motivering att frågan bör prövas i arbetsdomstolen. Utskottet har visserligen uttalat att det, med de hänsyn till de förändringar som skett på senare år, är mycket som talar för att skogsarbete numera bör hänföras till gruppen kontrollerat arbete. Eftersom den senaste semesterlagstiftningen är så färsk som från år 1963, har vi motionärer liksom Skogsarbetareförbundet funnit det föga sannolikt att man i arbetsdomstolen skul le få ett annat utslag än det man fått tidigare. Anledningen till denna bedömning grundar sig på det uttalande som 1960 års semesterkommitté gjorde. Man sade nämligen i klartext att skogsarbete bedrevs under sådana förhållanden att skogsarbete är att hänföra till okontrollerat arbete. Departementschefen har inte i sin proposition nr 68 år 1963 om förslag till lagändring kommenterat semesterkommitténs uttalande, varför vi räknar detta som ett instämmande från departementschefen. Detta uttalande från 1960 års semesterkommitté var också efter dåtida förhållande alldeles riktigt. Men sedan dess har mycket förändrats i skogsbruket. Skogsarbetarna består. i dag, till skillnad från tidigare i huvudsak av en 1 näringen kontinuerligt arbetande grupp med betydligt fastare anställningsförhållanden. Anställningsförhållandena inom skogsbruket skiljer sig i dag inte från förhållandena inom flertalet andra yrkesgrupper. Enda skillnaden är att många skogsarbetare är knutna till arbetsgivaren med särskilda anställningskontrakt, vilket inte förekommer i samma utsträckning inom andra yrkesgrupper. Detta förhållande talar snarare för än emot att de bör tillhöra gruppen kontrollerade arbetstagare. Övergången 1968 från 435 timmars arbetsvecka till 42,5 timmars arbetsvecka medförde en mycket skarp skärpning av tidskontrollen för skogsarbetarna. Dessutom förekommer numera en samordning av resorna, ofta i företagsägda fordon, varför man redan där har en tidskontroll. Men det avgörande i detta fall finner jag vara, att skogsarbetarnas arbetstid numera regleras i avtal. Skogsarbetarna har i dag inga större möjligheter än andra arbetstagare att själva bestämma arbetstiden. Som ett exempel på detta kan jag påminna om en uppmärksammad tvist i Norrbotten för ett par år sedan. Det rörde sig om elva skogsarbetare som avskedades av domänverket, därför att de inte arbetade på lör dagarna under den period för vilken avtalet föreskriver sexdagars arbetsvecka. De stannade hemma med motiveringen att de ansåg, att de behövde dessa lördagstimmar för översyn av sina motorsågar. Detta motiv var inte tillräckligt, utan tvisten ledde till att de inblandade avskedades från sin anställning. För skogsarbetarna gäller samma krav som för de flesta andra att iaktta föreskriven arbetstid och därför bör de rimligen tillhöra gruppen kontrollerade arbetstagare. I den allmänna arbetstidslag som upphör vid årsskiftet gjordes ett undantag för skogsarbete. Detta undantag har tagits bort i den nya lagen. 1963 års arbetstidskommitté, vars förslag ligger till grund för den nya lagstiftningen, uttalade att skogsarbete i ökad omfattning kommit att utföras under samma betingelser som industriarbete. Skogsarbetareförbundet har också i förhandlingssammanhang hos arbetsgivarna begärt, att skogsarbetarna skall hänföras till gruppen kontrollerade arbetstagare. Detta har också skogsarbetsgivarna gått med på under förutsättning att skogsarbetarna avstår från den kostnadsökning som det skulle innebära med hänsyn till den totala lönepotten. Därför föll frågan. Det är en helt orimlig begäran från arbetsgivarna att kräva, att skogsarbetarna själva skall betala de förmåner som andra arbetstagare åtnjuter enligt lag. Men skogsarbetsgivarnas medgivande att ge skogsarbetarna möjlighet att tillhöra den kontrollerade gruppen arbetstagare, om de senare själva betalar denna förmån, tyder på att tidskontrollen numera är sådan, att det inte avskräcker arbetsgivarna att gå med på detta krav. Men de vill som sagt inte betala vad det kostar. Utskottet har i sitt utltåtande framhållit, att frågan om skogsarbete skall tillhöra gruppen kontrollerat eller okontrollerat arbete i semesterlagens mening bör. prövas av arbetsdomstolen. Om nu utskottet anser att detta är den enda framkomliga vägen att avgöra frågan får jag väl finna mig i detta, även om jag beklagar att den lagstiftande församlingen inte anser sig kunna vidta åtgärder. Skogsarbetarna tvingas alltså gå en tidskrävande väg för att få denna förmån, om målet förloras i arbetsdomstolen. Jag är dock klart medveten om att 4 § i semesterlagen inte lägger hinder i vägen för ett positivt utslag vid arbetsdomstolens prövning men att förorden till semesterlagen kan göra det. Jag finner det därför beklagligt att utskottet inte skarpare uttalat att, när förhållandena förändrats så radikalt som nu skett inom skogsbruket, frågan bör bli föremål för en helt annan bedömning. Herr talman! Jag har inget yrkande men lovar att jag, om frågan faller i arbetsdomstolen, skall återkomma = till riksdagen med krav på lagändring.

Herr talman! Trots att det inte har fogats någon reservation till andra lagutskottets förevarande utlåtande, och även om vi motionärer inte har något yrkande att ställa, anser vi att det gäller en fråga av så allvarlig karaktär för en stor grupp yrkesutövare här i landet att några ord i ärendet kan vara på sin plats. Det som gav oss anledning motionera var en uppmärksammad händelse i Göteborg, där yrkesutövande målare fick använda färgmaterial som inte var prö vat och märkt vare sig enligt lagens bestämmelser eller enligt den s.k. YSAM överenskommelsen. Det var inte underligt att den fackliga organisationen gjorde en anmälan mot detta. Jag är ense med utskottet att den nuvarande lagstiftningen kan anses täcka in olagliga företeelser av detta slag. Utskottet redovisar också att en viss förstärkning av giftnämndens sammansättning skett och anser att tillsynsmyndigheterna även utan särskilda direktiv i giftförordningen känner sitt ansvar.

I början av detta år gjorde den fackliga organisationen i fråga en anmälan mot två färgleverantörer. I det ena fallet ligger ärendet fortfarande hos giftnämnden, vilken enligt uppgift som lämnades i samband med inlämnandet av denna anmälan, skulle snabbutreda fallet. Nu ca nio månader efter denna anmälan finns, som sagt, det ena ärendet kvar hos giftnämnden, medan det andra, som med yttrande från giftnämnden överlämnats till åklagarmyndighet den 24 februari, såvitt jag vet fortfarande kvarligger där. Om åtal väckts, måste det i så fall ha skett under någon av de senaste veckorna. Åklagaren gör den bedömningen att förseelsen kommer att leda till böter och framhåller att bötesärenden inte anses så angelägna som andra brott. Färgleverantören har erkänt, och inget i ärendet är oklart. Hela denna anmälan blir ett s.k. pappersärende med en påföljd av högst 50 dagsböter. Synen på det allvarliga i vad som händer inom arbetslivet kan skifta, men jag är övertygad om att de som dagligen utsätts för riskerna inte betecknar det inträffade som ett »pappersärende». Det är något av en skandal att sådant som detta kan få förekomma i vårt moderna samhälle, speciellt det förhållandet att utskottet uttalar att några tillläggsdirektiv till eller förtydliganden av lagstiftningen inte behövs. Vi motionärer känner oss inte otillfredsställda med andra lagutskottets redovisning av gällande principer och hänvisning till att dessa kan anses tillräckliga. Verkligheten ger emellertid en annan bild, och de som utsätts för riskerna är inte nöjda med det sätt på vilket dessa frågor handläggs av behöriga myndigheter. Herr talman! Såsom jag tidigare nämnt skall vi inte framställa något yrkande om bifall till motionerna, men vi finner skäl att på något sätt — kanske i interpellationsform — återkomma i denna fråga.